Herr talman! Lars Johansson har frågat mig om jag har för avsikt att skynda på utredaren i 2011 års vägtullsutredning när det gäller frågan om trängselskatt på utländska fordon. Om så inte sker, undrar Lars Johansson om regeringen avser att kompensera Göteborg för de minskade inkomster som bortfallet av utländska fordon innebär. Jag vill börja med att understryka att regeringen anser att frågan om trängselskatt för utländska fordon är angelägen. Det har dock tidigare konstaterats att svårigheter kan förväntas när det gäller att kontrollera att skatten har betalats och att driva in sanktionsbelopp vid utebliven betalning. Regeringen har därför tillsatt en utredning som bland annat ska ta fram förslag på hur trängselskatt ska tas ut på utländska fordon. I utredningens uppdrag ingår även flera andra komplexa frågor. Som jag tidigare sagt bör trängselskatt tas ut av utländska fordon så snabbt det är möjligt. Detta förutsätter att det går att få fram ett förslag som är tekniskt genomförbart. Den utredning som tillsatts fick i juni 2012 ytterligare uppgifter, vilket medfört att utredningstiden förlängts. Utredningen fick i uppdrag att lämna förslag på hur ett EU-beslut om ett elektroniskt vägtullssystem ska genomföras i svensk rätt. Genomförandet av det här beslutet brådskar och kan komma att påverka hur trängselskatt tas ut på utländska fordon. Mot denna bakgrund ska utredningen redovisa den del av arbetet som rör genomförandet av EU-beslutet i ett delbetänkande. I sitt slutbetänkande ska utredningen redovisa flera frågor som rör trängselskatten. Det är givetvis viktigt att utredningen har möjlighet att lämna väl genomarbetade förslag. Den tid utredningen fått till sitt förfogande är nödvändig för att det ska vara möjligt att ta fram ett bra förslag. När det gäller frågan om kompensation vill jag framhålla att skatt på utländska fordon inte har tagits med vid beräkningarna av intäkterna från trängselskatten i Göteborg.

Herr talman! Jag får tacka för svaret från finansministern. Det här är en fråga som är väldigt angelägen i min valkrets i Göteborg. Det är en mycket stor debatt om trängselskatten, vad syftet med den är och vad den kommer att innebära. Vi har en omfattande pedagogisk uppgift i Göteborg att förklara för människor i Göteborg med omnejd varför trängselskatten är avgörande för att vi ska kunna genomföra det västsvenska paketet med väldigt omfattande investeringar inom såväl kollektivtrafik som väginvesteringar. Detta är föranlett av en överenskommelse mellan regeringen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun om hur det hela ska läggas upp. När riksdagen fattade sitt beslut våren 2010 om att ge möjligheter att införa trängselskatt i Göteborg, för att på det viset få en delfinansiering av det stora västsvenska infrastrukturpaketet, ingick det i uppdraget som riksdagen fattade beslut om då att regeringen skulle utreda frågan om hur utlandsregistrerade fordon skulle kunna omfattas av trängselskatten. Jag hade med finansministern en debatt om detta i maj månad. Finansministern sade då att utredningen som tillsattes, som vi också diskuterade då, ett år efter att riksdagen hade fattat sitt beslut - ni hade sölat med frågan i tolv månader - skulle vara klar i september i år. Det står också så i det interpellationssvar som jag fick i våras. Nu svarar finansministern här i dag att det inte blir så, utan att utredningen måste ha fått tilläggsdirektiv, vilket den fick så sent som i juni månad, och att utredningen inte blir klar förrän i februari nästa år - den 15 februari närmare bestämt, såvitt jag förstår. Det här ställer till det. Trängselskatten införs ju från den 1 januari. Då omfattar den alla svenskregistrerade fordon men inte utlandsregistrerade fordon. Det upplevs som en stor orättvisa. Vi har också ett konkurrensproblem i det sammanhanget, nämligen den svenska åkeribranschen. Trafikmyndigheten gjorde en beräkning under försommaren att 13 procent av de tunga fordon med en vikt över 3 1⁄2 ton som passerar genom Göteborg är utlandsregistrerade, så det är ingen obetydlig andel. Med den utveckling vi nu kan se inom åkeribranschen ökar andelen utlandsregistrerade fordon som transporterar varor i Sverige. Det här ställer till det för många. Jag är lite förvånad över svaret på en punkt, nämligen att den intäkt som enligt Transportmyndigheten motsvarar ungefär 35 miljoner kronor inte var medräknad. Det förvånar mig något, därför att vi ju inte vet hur stor den uteblivna intäkten kommer att bli eftersom omfattningen av utländska fordon har en tendens att öka ytterligare. Att det blir ett inkomstbortfall kommer man aldrig runt. Det tycker jag är något som man måste ta med i beräkningen när det faktiskt är regeringen som har förhalat utredningen genom att inte tillsätta den i tid. Det är därför som jag har ställt frågan till finansministern.
Herr talman! Låt mig understryka att Lars Johansson och jag är överens på praktiskt taget varje punkt i den här diskussionen och gemensamt står bakom den trängselskatt och den infrastruktursatsning som nu görs i Göteborg - som är av historiska dimensioner, bara så att vi inte glömmer bort det. Vi löser ut Götaälvfrågan, dubbelspår på järnvägen och en lång rad andra saker i Göteborgsregionen, och det blir en trängselskatt. Det är kontroversiellt när man får trängselskatter. Det var kontroversiellt också här i Stockholm. Men låt mig bara påpeka att det dog ut relativt snabbt. Jag skulle säga att de flesta stockholmare i dag är beredda att betala lite i trängselskatt för att få bra infrastrukturlösningar. Och det är väldigt bra politik. Människor betalar en avgift som gör att trängseln minskar, och man kan å andra sidan göra investeringar i vägar, tunnelbanor eller vad det nu är som man för diskussioner kring. Det är väldigt bra. Lars Johansson vill ofta antyda att vi sitter och sölar på Finansdepartementet. Jag kan förstå att man som oppositionspolitiker gärna vill hävda det. Jag vill bara påpeka att vi jobbar på med de här frågorna, som ofta är komplicerade och tekniska, inte minst därför att EU skickar in komplikationer till oss, så fort som det över huvud taget går. Det är naturligtvis också sant på det här området. Låt oss nu komma till de utländska fordonen. Här ska jag lägga ett rejält köttben på bordet till Lars Johansson för att underlätta hans debatt hemma i Göteborg. Mina tjänstemän tycker att det är väldigt oövervägt gjort. Men låt mig formulera det så här: Våra beräkningar är naturligtvis byggda på de förutsättningar som är kända vid beslutet. Då har vi alltså inte räknat in några intäkter från utländska fordon. Visar det sig nu att vi får intäkter från de utländska fordonen - där är vi mer optimistiska än vad vi tidigare har varit och gör bedömningen att när vi får utredningen på plats är det relativt goda förutsättningar att få in de här pengarna - ska de naturligtvis gå till Göteborgsregionen. Då ska pengarna användas till ny infrastruktur i Göteborgsregionen. Då får man justera beräkningarna, se hur siffrorna ser ut och se om det är något ytterligare som kan göras för att återinvestera i bättre trafiklösningar för Göteborg. Det är naturligtvis så en förändring av de beräkningarna ska användas. Får vi in mer pengar, och det har vi bättre förutsättningar för, låt oss då se över vad de i sådana fall kan användas till för att ytterligare förstärka trafiklösningarna i Göteborgsregionen. Låt mig också påpeka att det faktum att vi nu får en kraftig utbyggnad av järnvägen i Göteborgsområdet, i och med att vi bygger ut snabbtåget till Göteborg, i kombination med Götaälvförbindelsen och nytt spår i hamnen gör att Göteborgsregionen som helhet kommer att få en väsentligt bättre infrastruktur. Låt oss inte göra den här diskussionen en otjänst genom att få den att handla om ett tidsperspektiv på beskattning av utländska fordon. Vi ska lösa den frågan. Och leder det till större intäkter ska pengarna tillbaka till Västra Götaland och Göteborgsregionen så att vi får ännu bättre infrastruktur. Det tycker jag att jag och Lars Johansson ska vara överens om.
Herr talman! Det kan jag gärna vara överens med finansministern om. Jag tycker att det är en alldeles utmärkt ingång i den här diskussionen att de intäkterna ska gå till Göteborgsregionen för att vara med och finansiera de infrastruktursatsningar som vi alla är i behov av. Det som är utgångspunkten för hela trängselskattediskussionen är att vi kan använda resurserna på det sättet. Men det kvarstår ett problem i sammanhanget, och det är att det under det första året kommer att upplevas som en orättvisa eftersom vi inte kommer att ha det här systemet. Jag är klar över att man ska utreda frågor ordentligt före ett genomförande så att vi vet att det håller också utifrån ett EU-perspektiv. Jag är bara lite förvånad över att interpellationssvaret i dag inte riktigt är detsamma som i våras. Det är lite trist att Finansdepartementet inte hade riktig koll på frågeställningen när finansministern svarade mig i maj, eftersom han kom med tilläggsdirektiv strax därefter. Jag vill säga det därför att för oss som är väldigt måna om att hålla fast vid den överenskommelse som är gjord är det oerhört angeläget att de olika delarna i överenskommelsen fullföljs till punkt och pricka hela vägen. Jag vill påminna om att det var en debatt i somras där Trafikverket gick ut och sade: Nej, ni kan inte få köra alla era tåg från Ale till Göteborg med 15 minuters trafik. Det blev en debatt om det också och skapade väldigt mycket oro. Det ledde till att man gjorde en överenskommelse med Trafikverket för ett par veckor sedan, så nu är den frågan, såvitt jag kan förstå, löst, vilket är väldigt angeläget och positivt. Men det är svårt att förklara för människor varför det är så viktigt att alla är med och betalar trängselskatten. Och all genomfartstrafik går genom Göteborg. Så är det ju inte i Stockholm. Här ligger ju Essingeleden vid sidan om. I Göteborg är det all genomfartstrafik. Det är all trafik från E6 och E20 genom Göteborg. Alla måste vara med och betala trängselskatten, och det är därför av stor betydelse att de utländska fordonen också ska omfattas. Av det skälet är åkeribranschen väldigt oroad just nu. Jag tackar för finansministerns svar. Inlägget var positivt i den meningen att resurserna kommer till Västsverige och till det infrastrukturpaket som vi har varit överens om att vi ska genomföra fullt ut.
Herr talman! Både Göteborgs och Stockholmspolitikerna har tagit stort ansvar när de har kombinerat trängselskatt och infrastrukturinvesteringar. Vi har väldiga infrastrukturbehov. Det är klart att vi kan höja anslagen, och det gör vi ständigt och jämt på detta område. Men vi ska också vara medvetna om att det är en ytterligare källa till finansiering där stat och kommun gemensamt kan finna lösningar och där vi använder de låga räntor som svenska staten betalar för att förskottera framtida intäkter av en trängselskatt och därmed öppnar för omedelbara investeringar som förbättrar trafiklösningar. Det är också centralt att vi får en bra infrastrukturlösning för Göteborg. Det är viktigt inte bara för Göteborg utan för hela Sverige eftersom Göteborg i stor utsträckning utgör Sveriges handelscentrum. Jag förstår att diskussionen är kontroversiell i Göteborg, precis som den var i Stockholm. Jag är dock övertygad om att när man väl har infört trängselskatterna och får en spaden-i-jorden-effekt och börjar se de stora infrastrukturinvesteringarna komma på plats kommer människor att inse att detta var klokt och ansvarsfullt. Det är en bra uppgörelse som har brett stöd i Göteborg och som också ska ha brett stöd i regeringen. Ser vi att intäkterna kan öka får vi se om det inte kan tillföras Göteborgsregionen och på så sätt få en ännu tydligare satsning där. Herr talman! På det sättet välkomnar jag Lars Johanssons interpellation och frågeställning.
Herr talman! Det är angeläget att påminna om att det i Göteborg inte är enbart persontrafiken som är stor och omfattande, utan vi har även en omfattande godshantering. Inte minst krävs det stora investeringar när det gäller järnvägens infrastruktur med utgångspunkt i att godset måste kunna komma till och från Göteborgs hamn där ungefär 50 procent av all sjöfart utgår i Sverige. Här har vi fått en positiv utveckling med tågpendel, som numera är omfattande och drar sig ända upp till Sundsvall. Det är 26 olika tågpendlar som går och som ersätter lastbilstrafiken för de långa transporterna i Sverige till och från Göteborgs hamn. Då är det viktigt med järnvägsinvesteringar så att vi kan lösa det med Marieholmsleden hela vägen förbi Norra Älvstranden fram till Skandiahamnen. Det är en del - plus att vi givetvis också måste kunna klara persontrafiken. Det handlar om många viktiga investeringar som är viktiga inte bara för Göteborg och Västsverige utan för hela landets möjlighet att ha en bra exporthamn. Jag håller med finansministern om att när det gäller finansiering av stora infrastruktursatsningar i storstadsområden är trängselskatt en bra intäktskälla. Det är bättre än att till exempel via kommunala skattemedel förskottera infrastrukturinvesteringar. Det är bättre att fordonen är med och finansierar denna typ av angelägna infrastruktursatsningar, inte minst av miljöskäl men också av trängselskäl och för att förbättra infrastrukturen och möjligheten att kunna resa kollektivt.
Herr talman! Jag delar mycket av det som Lars Johansson säger. Vi måste hitta moderna trafiklösningar för vårt samhälle. Det måste handla om såväl tåg som vägtrafik. Vi måste brett förbättra förutsättningarna för transporter av gods och människor, både för att det är en del av vår välfärd i och med utrikeshandeln och för att det bygger ihop vår arbetsmarknad på ett sätt som gör att människor kan få arbete. Det är viktigt i hela Västra Götaland och i hela Sverige. Det är också en central del i vad vi kan göra för att säkra förutsättningarna för Sverige långsiktigt. Jag delar också Lars Johanssons syn att givet att vi alltid kommer att ha knappa budgetmedel så länge vi för en ansvarsfull politik är trängselskatt ett rimligt sätt att finansiera infrastrukturlösningar. Därför är det bra och positivt att både Stockholmspolitiker och Göteborgspolitiker på ett föredömligt sätt gemensamt har funnit en samsyn om detta. Man kunde gott överväga om det var möjligt i andra delar av landet också. Men det är givetvis storstadsområdena som har problem med trängsel och som kanske därtill har ett tilltagande behov av infrastrukturinvesteringar. Jag garanterar Lars Johansson att vi försöker göra detta så långt det går, och vi bör i största möjliga utsträckning eftersträva att även utländska fordon betalar fordonsskatt så att det därmed blir en del av att finansiera trafiklösningar. Det här är ingen stadstull som vi tar av svenska och utländska transporter, utan även de drar nytta av att trafiklösningar fungerar bättre, att genomfarten i Göteborg blir enklare och att gods och varor lättare kan passera in i och ut ur Sverige. Jag tackar Lars Johansson för interpellationen och hoppas att vi kan fortsätta diskussionen. Härmed var överläggningen avslutad.